Herr talman! Fru Ryding och kanske i någon utsträckning herr Bergqvist anmälde missnöje med det ställningstagande som skett inom bankoutskottet. För bankoutskottet har det emellertid varit lätt att nå enighet kring sitt beslut — beslutet att hemställa att riksdagen måtte avslå de motioner som är aktuella i de delar motionerna hänvisats till utskottet. Bakgrunden till detta beslut är det enkla påpekandet att hela problematiken behandlats av samarbetsutredningen och att dennas betänkande som bäst håller på att remissbehandlas. I det läget krävs inga nya initiativ. De vore helt enkelt inte på sin plats. När detta ärende ropas upp, kommer jag därför, herr talman, att yrka bifall till bankoutskottets hemställan.

Herr talman! De multinationella företagens expansion i vårt land har ökat kraftigt under senare år. Främst är det USA som står för denna företagsetablering. Man kan inte förneka att det är en fördel för vårt land att utländsk företagsetablering sker, ty därmed tillförs ju den svenska kapitalmarknaden riskvilligt kapital, som vi så väl behöver. Vidare utgör dessa företag värdefulla inslag i vårt lands näringsliv genom det tekniska kunnande som kommer oss till del. Å andra sidan innebär de utländska investeringarna i Sverige inte enbart fördelar. En stor utländsk företagssektor — inte minst det betydande ame rikanska inslaget, som svarar för närmare 60 procent av de totala investeringarna — måste givetvis ge upphov till debatt om vilka olika verkningar de multinationella företagen kan få för vårt land. Från centerpartiet och folkpartiet har vi i en reservation till bankoutskottets utlåtande nr 58 begärt att en utredning skall verkställas. Vi vill därmed biträda en motion som har väckts av herr Antonsson m.fl. från centerpartiet. Motionärerna hemställer att riksdagen skall hos Kungl. Maj:t begära »tillsättande av en parlamentarisk utredning med uppgift att överväga åtgärder som kan förhindra en från samhällets och demokratins synpunkter icke önskvärd maktkoncentration hos multinationella företag i vårt land». Det är obestridligt att de multinationella företagen utgör — som det sägs i motionen — en form av maktkoncentration som är svår att kontrollera med den lagstiftning som vi har i dag. Låt mig bara få påpeka hur svårt det måste vara att förverkliga samhälleliga ambitioner på olika områden såsom i fråga om regionalpolitik, näringspolitik, konjunkturpolitik och arbetsmarknadspolitik. Av den statistik som redovisas i utskottets utlåtande framgår att inte mindre än 82 procent av de multinationella företagens investeringar är lokaliserade till de tre storstadsområdena. Detta säger allt om snedvridningen i företagslokaliseringen. Till områden där vi minst behöver företagsexpansion koncentreras huvudparten av investeringarna, medan områden som mest skulle behöva detta kapitaltillskott nästan helt förbigås. Även om vi än så länge saknar en preciserad målsättning för regionalpolitiken finns det dock vissa antydningar från regeringens sida om att befolkningsoch företagskoncentrationen till storstadsregionerna måste hejdas. Men frågan blir då: Hur skall vi kunna påverka de multinationella företagen så att de underordnar sig exempelvis sam hällets regionalpolitiska målsättningar? Enbart problemet med att de multinationella företagen inte alls visar förståelse för samhällets regionalpolitiska målsättningar skulle motivera en sådan utredning som vi reservanter har begärt. Men det finns även andra områden som det är lika angeläget att utreda. Jag tänker då närmast på hur man skulle kunna ge de anställda större inflytande, hur maktkoncentrationen inom de multinationella företagen skulle kunna motverkas genom fördjupad företagsdemokrati. Vi känner alla till att fackliga organisationer, inte endast i vårt land utan världen över, har problem med de multinationella företagens bristande respekt för allmänna fackliga och av arbetsmarknadens parter vedertagna regler. Det är inte lätt att under sådana förhållanden ta upp frågor som berör en utbyggd medbestämmanderätt för de anställda. Vi diskuterar i dag de anställdas möjligheter till självständigt initiativ i arbetet och till inflytande på sin egen arbetssituation. Vi diskuterar hur vi skall få höjd trivsel på arbetsplatsen och jämlikhet i arbetslivet. Kort sagt: vi är i vårt land inställda på att genom en vidare utveckling av företagsdemokratin försöka stärka de anställdas möjligheter till insyn och medinflytande.

Det förvånar mig att utskottsmajoriteten har bortsett från dessa allvarliga problem. Det skall erkännas att det pågår någon form av utredning om de multinationella företagen inom OECD; vi har i reservationen berört behovet av gemensamt handlande på det inter nationella planet. Vidare ägnar industridepartementet en viss uppmärksamhet åt dessa företag. Ett framsteg är också riksdagens beslut att begära en utredning om de multinationella företagens beskattning. Men dessa åtgärder minskar inte alls behovet av en utredning som skulle beröra hela det stora problemkomplexet med de multinationella företagen. Skattefrågan är bara en del av problematiken. Vi måste få en samlad bedömning av hur vi skall förhindra en icke önskvärd maktkoncentration hos multinationella företag i vårt land. Det svenska samhället måste trygga sin integritet mot dessa företags monopol — dessa den osynliga maktens jättar. Lagstiftningen måste utformas i enlighet härmed.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

Herr talman! Det är obestridligt att den fråga som behandlas i detta utlåtande är av mycket stor betydelse. Vi skall inte på något sätt förringa de insatser som multinationella företag kan göra även i ett land som vårt. Vi är också medvetna om att det från vårt land görs insatser i andra länder av mycket betydande omfattning och att det därför är en ömsesidig angelägenhet att bedöma de multinationella företagens insatser i de olika länderna. De problem som de multinationella företagen kan ge upphov till har mycket ingående behandlats vid ett rådslag inom folkpartiet, och de har blivit föremål för en mycket ingående direkt behandling i den skrift — »Konkurrens och balans» — som utgivits som ett resultat av detta samråd. Jag hade tillfälle att under debatten i utskottet citera långa stycken ur denna skrift. Vi kan också konstatera att reservanterna till stor del har anslutit sig till de bedömningar och värderingar som utskottsmajoriteten gör i utlåtandet. Det är endast i fråga om de sista raderna som vi har skiljt oss åt. Reservanterna anser att det kan finnas anledning att verkligen företa en samlande utredning av alla de bedömningar som sker i olika sammanhang. Det är därför angeläget för mig att förorda den text som föreslås i reservationen. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Mot det resonemang som förs i motionen har utskottet i stort sett inte haft någonting att erinra. Vi är inom utskottet fullt på det klara med att det här föreligger en problematik som man har allt skäl att ingående belysa. På en punkt har utskottet inte följt motionärerna.

Jag gissar att det var just beträffande denna punkt han uttalade sin förvåning över att utskottsmajoriteten »bortsett från dessa problem». Utskottsmajoriteten har inte bortsett från dessa problem. Det är kanske snarare så, att utskottsmajoriteten tycker att den formuleringen i motionen och de formuleringar, som herr Stridsman använt, inte har full täckning i verkligheten. Om man riktar generell kritik mot de multinationella företagen drabbar de kritiska formuleringarna också ett antal svenska företag. Bland de koncerner som arbetar i ett flertal olika länder finns många som är svenskbaserade. Jag tror inte att det är riktigt att mot dem framställa generell kritik för att de skulle bortse från de lokala förhållandena och lägga sig på kollisionskurs gentemot de riktlinjer som fastställts och de strävanden som gör sig gällande i de länder där de arbetar genom filialer eller på annat sätt. Ett sådant beteende vore ur deras synpunkt oklokt. Det finns ingen anledning att räkna med att de tillämpar en politik som är oklok och som skulle medföra svårigheter att arbeta i det land där de strävar efter att göra affärer.

Det är klart att det kan anföras exempel på motsatsen — det finns både svenska företag som genom bristande psykologisk insikt har motgångar i utlandet och utländska företag som har gjort sig skyldiga till ett och annat som vi ser kritiskt på här i landet. Men ett generellt fördömande tror jag icke är på sin plats. Från herr Löfgren hörde vi inte samma generella kritik. Såvitt jag förstår ser man inom folkpartiet relativt positivt på den utveckling mot internationalisering av företagen som pågår. »Multinationell» är kanske inte i och för sig något lämpligt uttryck; det kan tolkas som en upptrappning av begreppet »nationalistisk», och det är ett begrepp som väl inte värderas så förfärligt högt i våra dagar och som man i stället vill se ersatt med begreppet »samarbete över gränserna». För ett sådant samarbete på det ekonomiska området krävs det företag som verkligen arbetar i skilda länder — »tvärnationella» företag är en term för detta som kanske skulle kunna vara mera användbar. — Så mycket om sakfrågan. Vad sedan beträffar procedurfrågan skulle man också där kunna utgå från motionen. Där erinras det om att problemen kring de multinationella företagen i stort sett är desamma för åtskilliga andra länder. Det är just vad vi inom utskottet noterat. Vi finner det därför riktigt att de utredningar som vidtas sker i internationella organisationer av olika slag. Vi kan också hänvisa till att ett sådant utredningsarbete pågår. Ytterligare besked om detta har vi fått genom det nummer av EFTA bulletinen som i dag har distribuerats i kammarledamöternas postfack och där man finner en artikel som rör den begränsade del av problematiken som bolagsrätten representerar. Där redovisas att det för närvarande pågår undersökningar och utredningar av möjligheter-, na att få gemensam lagstiftning om bolagsrätten inom Nordiska rådet, inom EFTA, inom EEC, inom Europarådet och inom FN:s ekonomiska kommission för Europa. Så går det för närvarande till; man utreder i dessa internationella organisationer problemen också kring de multinationella företagen. Utskottet redovisar också att man här i landet inom industridepartementet följer dessa frågor i den utsträckning speciellt svenska synpunkter bör anläggas. Detta har fört utskottet till slutsatsen att det inte finns skäl att hemställa om en särskild parlamentarisk utredning. Utskottets hemställan blir i stället att riksdagen måtte avslå motionen, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna hemställan.

Herr talman! Jag vill påpeka för utskottets ordförande att jag sade att jag ställer mig positiv till denna internationella utveckling. Jag inledde med att nämna just vilken fördel för vårt land som denna företagsetablering är, det kapitaltillskott det medför och det tekniska kunnande som följer med den. Men vi kan fördenskull inte acceptera allt. Vi framhåller i reservationen, liksom motionärerna har gjort i motionen, att man inte okritiskt kan svälja allt, utan att vårt land måste kunna kontrollera utvecklingen. Det är riktigt att också svenska företag investerar i utlandet, men det finns en liten skillnad. Ett speciellt land med en kolossal ekonomisk makt, nämligen Förenta staterna, svarar för mer än hälften av de totala utländska investeringarna i Sverige. Svenska investeringar görs inte i samma utsträckning i USA utan sprids till många länder runt om i världen. Förhållandena är därför inte helt jämförbara, och det är fortfarande viktigt att vi har en möjlighet till kontroll.

Eftersom utskottsmajoriteten inte vill tillsätta en utredning, ifrågasätter jag om man verkligen har vidtagit de erforderliga åtgärderna för att vi skall vara säkra på att de multinationella företagen underordnar sig de mål på olika områden som vi i vårt samhälle vill nå.

Herr talman! Herr Stridsman påpekade i sitt anförande att de multinationella företagen tillför landet riskvilligt kapital och tekniskt kunnande. Han sade att detta var några av fördelarna med den multinationella verksamheten. I sin replik underströk han detta ytterligare. Jag tycker det är värdefullt att det blir sagt. Om vi skall ha en internationell arbetsfördelning inom produktion och handel, måste det nämligen uppstå multinationella företag. Om Sverige inte hade haft möjlighet att etablera företag i andra länder, skulle det ha varit till stor nackdel inte bara för vårt näringsliv utan över huvud taget för levnadsstandarden i landet. Låt oss alltså vara överens om att den tekniska utvecklingen skapar fram multinationella företag, som — såsom det sägs i den motion som ligger till grund för reservationen — effektiviserar produktionen. Jag vill emellertid också hålla med herr Stridsman när han säger att de multinationella företagen skapar Pproblem, inte minst genom sin storlek. Det finns amerikanskägda multinationella företag vilkas omsättning är större än statsbudgeten i ett mindre europeiskt land. Överallt i världen har man börjat förstå att det måste skapas ett internationellt regelsystem för att vi skall få den maktbalans med avseende på dessa multinationella företag som behövs. Man har också inom OECD börjat ett visst arbete på detia område. Jag berättade i remissdebatten hur även den internationella fackföreningsrörelsen har inlett ett samarbete om denna sak, eftersom man anser det vara av stor vikt att de fackliga organisationerna i de industriländer där ett visst multinationellt företag är representerat kan samarbeta för att gemensamt hävda sina intressen gentemot arbetsgivaren. Men det behövs också nationella regler. Vår nuvarande lagstiftning har nämligen icke tagit hänsyn till den utveckling som har ägt rum på företagsstrukturens område, och här bör vi se till att vi inte kommer på efterkälken. Vi behöver internationella regler, sade jag nyss. Utskottsmajoriteten hänvisar till det förberedelsearbete som pågår inför EEC-förhandlingarna och säger att frågan måste komma upp där. Det är klart att denna fråga om ett gemensamt regelsystem när det gäller multinationella företag spelar en mycket stor roll inom EEC, eftersom det behövs internationella regler, men det förvånar mig, herr talman, att utskottsmajoriteten inte inser att det behövs en översyn också i Sverige. När jag läste utlåtandet och tog del av den mycket positiva inställningen förutsatte jag att utlåtandet skulle sluta i ett yrkande om bifall till motionen, och jag blev mycket förvånad när jag såg att det slutade med ett avslagsyrkande. Jag sade redan i remissdebatten att jag hoppas att socialdemokraterna och moderaterna inte kommer att motsätta sig att en översyn äger rum. Jag vill upprepa den förhoppningen, herr talman, och yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! På samma sätt som jag när det gällde motionen satte fingret på det avsnitt där det talas om att dessa problem måste lösas i internationell samverkan formulerade herr Gustafson i Göteborg nu i sitt inlägg detta så, att det behövs ett internationellt regelsystem. För oss inom utskottet har det varit självklart att detta är ting som måste klaras upp i internationell samverkan, och vi har också varit medvetna om att arbete i den riktningen pågår. Så säger herr Gustafson, att det därutöver också behövs att man ser över förhållandena här hemma, och han erinrar om det mycket intressanta inlägg som han gjorde i remissdebatten. Vår replik är att man inom industridepartementet noga följer dessa problem, och vi förlitar oss på att man kommer att ta initiativ i den mån man finner behov av att aktualisera någonting. Har herr Gustafson något konkret förslag, vore det intressant att höra det för att få ett besked om vad vi genom ett bifall till motionen skulle kunna uppnå.

Herr talman! Skall man delta i ett internationellt samarbete för att få till stånd ett regelsystem beträffande de multinationella företagen, är man mycket dåligt rustad om man inte innan man går till detta internationella samarbete har gjort en mycket grundlig undersökning av förhållandena, sedda från svensk synpunkt. Nu säger utskottets ordförande att det pågår ett visst sådant arbete i industridepartementet. Ja, men det arbetet är okänt för riksdagens ledamöter; vi känner inte till omfattningen av det.

Herr talman! När det förs fram ett förslag om utredning, är det ju av intresse att få veta, att det finns något konkret problem att lösa. Det var därför jag bad herr Gustafson i Göteborg att ge exempel på något som denna utredning borde syssla med, vilket man för tillfället har otillräckliga besked om. Herr Löfgren talade om det utredningsarbete som bedrivits inom folkpartiet. Resultatet av det har diskuterats i tidskrifter och press och fått ett mycket gynnsamt mottagande, såvitt jag förstår. De synpunkter man kommit fram till inom industridepartementet är det väl inte helt omöjligt att få besked om. Om man inte är medlem av bankoutskottet och den vägen kan få informationer som lämnas från departementet, finns ju för en ledamot av riksdagen möjlighet att rikta interpellation till industriministern för att på den vägen få aktuella informationer. Jag understryker på nytt att ingen bestrider vikten och betydelsen av dessa frågor. Ingen inom utskottet har sökt bagatellisera dem.

Herr talman! Just det förhållande som utskottets ordförande pekar på, att man inte har velat bagatellisera problemen utan att man framhåller att det rör sig om stora problem och fastslår detta i utlåtandet, borde medföra att man yrkar bifall till motionen och inte anser sig behöva ytterligare kompletterande uppgifter för att bevisa att denna fråga är av den storleksordningen att det skulle vara nödvändigt med en utredning. Jag upprepar vad jag sade förut: man går dåligt rustad till internationellt samarbete, om man inte har gjort en grundlig undersökning om förhållandena, sedda från det egna landets synpunkt.

Herr talman! De båda motionspar, som vi nu behandlar, har det gemensamt att de utgår från behovet av en ändring av de nu 50 år gamla bestämmelserna om barnavårdsmannaskap. De förutsättningar som motiverade bestämmelsernas tillkomst är i dag inte desamma som de som förelåg när barnavårdsmannainstitutionen infördes för cirka 50 år sedan. I motionsparet 1:25 och II:27 har gjorts en tidsbestämd anhållan om avskaffande av barnavårdsmannainstitutionen i dess nuvarande obligatoriska och personliga form. Motionärerna begär att härför erforderlig lagtext skall utarbetas inom departementet. Herr Hansson i Piteå har i sin reservation begärt att lagförslag skall framläggas redan under nästkommande års riksdag. I och med det mönstrar man givetvis ut den nu föreliggande möjligheten för ensamma föräldrar till barn inom äktenskap — frånskilda, änkor och änklingar — att få en personligt förordnad barnavårdsman vid sin sida. Det är en möjlighet som för närvarande begagnas av ca 40000 ensamma föräldrar. I motionsparet I:163 och II:182 — där jag är en av motionärerna — har vi också ifrågasatt om de nuvarande bestämmelserna med en obligatorisk och på personligt förordnande byggd barnavårdsmannainstitution är berättigade. Vi anser att frågan bör bli föremål för en förutsättningslös utredning, innän riksdagen tar slutlig ställning till pro blemet. Vi menar också att lagen efter 50 år kan vara i behov av en Översyn. Men man måste också veta litet mer om vad som skall sättas i stället än det tämligen summariska förslag som föreligger i motionerna I: 25 och II: 27 och som presenterats i remissutlåtandena. Om barnens rätt skall tillvaratas och om de hjälpbehövande föräldrarnas rätt skall tillgodoses lika bra — eller helst ännu bättre — måste det kartläggas hur detta skall ske och hur ansvaret skall fördelas. Man bör inte förkasta det nuvarande systemet utan att rädda över det som varit och fortfarande är värdefullt i detta. I motionerna I: 25 och II: 27 har man uppehållit sig vid den diskriminering av de ogifta mödrarna som enligt motionärerna föreligger. Visst är det sant att en betydligt större andel av de ogifta mödrarna på grund av god utbildning, välbetalt arbete och samhällelig status har oändligt mycket bättre möjligheter än förr — ja, lika bra möjligheter som föräldrar i s.k. fullständiga familjer — att självständigt sörja för sina barns vård och uppfostran. Självfallet upplever de nuvarande bestämmelser som ett samhällets opåkallade överförmynderi. För dem kan givetvis obligatoriet slopas utan några som helst olägenheter. Redan nu har ju också barnavårdsnämnderna möjlighet att avskriva sådana barnavårdsmannaskap som man finner inte behöver bibehållas. Frågan är emellertid hur pass representativ denna relativt privilegierade grupp av ogifta mödrar är och hur många ogifta mödrar som fortfarande ekonomiskt och socialt befinner sig bland de eftersatta grupperna. Därom kan t.ex. låginkomstutredningen ge besked. Frågan är hur dessa ogifta mödrar upplever sin situation och hur de uppfattar barnavårdsinstitutionen — som ett tvång eller som ett värdefullt stöd. Någon representativ undersökning härom föreligger såvitt jag vet inte. Svenska kommunförbundet har gjort ett uttalande i saken i sitt yttrande över motionerna I: 162 och II: 182. I motionerna har framhållits att frågan om barnavårdsmannainstitutionens betydelse och funktion är komplicerad, att en allsidig utredning behövs, att bl.a. mödrarnas egna attityder behöver utredas och att konsekvenserna av ett slopande av institutionen behöver klarläggas. Förbundet skriver: »Det är riktigt att de i motionerna angivna förhållandena inte är klarlagda. Förbundsstyrelsen anser dock inte att en troligen tidsödande utredning bör ytterligare fördröja den reform som förbunden funnit angelägna.» Jag tycker att detta yttrande — som dock inte avgivits av en enhällig förbundsstyrelse — är ganska anmärkningsvärt. Man har inte utrett mödrarnas — och naturligtvis ännu mindre barnens — attityder och önskemål. Men det är tydligen ovidkommande, eftersom man vill ha en reform med hänsyn till administrativa förhållanden — barnavårdsnämndernas kapacitet och kommunernas resurser är det viktigaste. Givetvis tror man uppriktigt att man skall kunna bjuda en bättre service under ett nytt system. Vi behöver emellertid litet mer än en fast tro och ett tämligen löst skisserat system att hålla oss till. Det gäller ju en genomgripande reform som berör många människors väl och ve, och här om någonsin vore det väl befogat att vi lade örat till marken och lyssnade till gräsrötterna. Nu vill jag inskjuta, för att det inte skall bli några missförstånd, att även om det skulle visa sig att en majoritet av de ogifta mödrarna fortfarande anser att det personliga barnavårdsmannaskapet är ett värdefullt stöd, så är det inte säkert att vi inte skulle finna ett annat och bättre system med vilket de kunde vara lika nöjda. Jag tror att fru Holmqvist senare kommer att beröra några av de praktiska problem som rör dessa frågor, och jag skall därför inte närmare gå in på dem. Skulle nu en förutsättningslös utredning komma fram till att det trots allt skulle vara av värde för majoriteten av de ensamma mödrarna att man behåller ett personligt barnavårdsmannaskap, låt vara i en moderniserad form, bör nog den mera väletablerade delen av denna grupp av solidaritet med de sämst ställda finna sig däri. Man kan ju här dra en parallell med bestämmelserna i förmynderskapslagen. Det är självklart att vi räknar med att föräldrar i allmänhet vill sina barns bästa. Men om föräldrar har att förvalta förmögenhet för sina barn, är de ändå underkastade samhällets kontroll genom överförmyndarinstitutionen. Detta sker av skäl som inte är så svåra att förstå. Det är inte den stora mängden föräldrar som sköter sig exemplariskt som vi vill kontrollera, utan det är det lilla fåtal som avviker från mängden. Ingen har ifrågasatt att samhället har rätt och skyldighet att barnets börd blir fastställd och att barnet också tillförsäkras underhåll. Men ändå är det just vid det tillfället som det största spänningsförhållandet uppstår mellan mor och barnavårdsman, eftersom barnavårdsmannen då måste fråga ut henne om sådant som tillhör hennes ömtåligaste privatliv. Om två människor lever tillsammans och har barn gemensamt utan att vara lagligt vigda, blir de också underkastade reglerna om fastställande av börd och avtal om underhåll. Jag förstår att detta kan förefalla ganska barockt. Naturligtvis är barnets börd i sådana fall lika säkert konstaterbar som beträffande barn i äktenskap. I fråga om underhållningsskyldigheten måste fortfarande den saken bevakas, så länge det föreligger skilda regler mellan barn födda i och utom äktenskapet. Här får vi väl så småningom en modernare familjelagstiftning och en lösning också på detta problem. I remissvaren har meningarna varit ganska delade. Jag har fäst mig vid att de barnavårdsnämnder, som ställt sig mycket positiva till ett omedelbart slopande av barnavårdsmannainstitutionen, inte har redovisat i vilken utsträckning man har utnyttjat redan nu föreliggande möjligheter att avskriva onödiga barnavårdsmannaskap. De instanser som ställt sig positiva till en utredning har varit de, vilka främst haft att lägga synpunkter på de juridiska aspekterna på problemet. Bl. a. har familjelagssakkunniga påpekat, att vi nu inte kan överblicka behovet av följdändringar i andra lagar och författningar. Det är klart att första lagutskottet tagit stor hänsyn till sådana synpunkter. Jag tror inte att vi, som herr Hansson i Piteå gör, skall dra en gräns mellan dem som har mera perifera erfarenheter av detta och dem som besitter mera närkunskap. Sådana remissinstanser som Sveriges rättshjälpsjurister har nog inte bara perifera kunskaper om hur detta system fungerar. I remissvaren har också sagts att den integrering av social-, barnavårdsoch nykterhetsnämnderna, som kommer att ske i en rad kommuner, gör att det är önskvärt att man så snart som möjligt får frågan om avskaffande av barnavårdsmannaskapsinstitutionen löst. Detta är naturligtvis en mycket viktig synpunkt. Skall en utredning göras, får det inte bli en utredning som kommer att ta mycket lång tid, utan den bör genomföras så snabbt som möjligt. Detta har också påpekats av utskottet i dess utlåtande. Under 1969 hade första lagutskottet att behandla en motion av liknande innehåll som den fru Hörnlund m.fl. har väckt. Utskottet avstyrkte då motionen. Detta berodde bl.a. på att vi den gången inte hade möjlighet att skicka ut motionen på remiss. Jag vill dock erinra om att första lagutskottet i sak inte intog någon avvisande attityd. Utskottet har nu också uttalat en mycket stark förståelse för behovet av en lagändring, men man vill inte ställa sig bakom de krav som framförs i motionen av fru Hörnlund m.fl., därför att dessa går vida utöver vad som framfördes i familjeberedningens förslag år 1967. Utskottet finner därför att en utredning nu är befogad. I den motion som jag står bakom har vi sagt att man kan tänka sig att undersökningen skulle kunna göras av någon av de sittande utredningarna. Vi har väl då haft socialutredningen eller familjelagssakkunniga i tankarna, men vi har också uttalat att vi kanske ändå skulle föredra en separat utredning. Utskottsmajoriteten har lämnat den frågan öppen och menar att det bör överlämnas till Kungl. Maj:t att avgöra hur utredningen skall bedrivas, och jag har ställt mig bakom detta uttalande. Jag vill emellertid deklarera att jag personligen lutar åt att det borde vara en separat utredning med hänsyn till önskvärheten av att arbetet bedrivs så skyndsamt som möjligt. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den hemställan som har avgivits av första lagutskottets majoritet.

Herr talman! Hösten 1969 hade vi en mycket lång och uttömmande debatt omkring frågorna om det obligatoriska barnavårdsmannaskapet i samband med behandlingen av propositionen 124 år 1969. Jag vill gå så långt att jag påstår att barnavårdsmannaskapsfrågan tilldrog sig ett väl så stort intresse som förslaget om nya arvsbestämmelser. Detta bevisas kanske också av det faktum att andra kammaren biföll den reservation som hade fogats till utskottsutlåtan det och i vilken det yrkades att de obligatoriska barnavårdsmannaförordnandena skulle upphöra och att barnavårdsnämnderna skulle träda i barnavårdsmans ställe intill dess att bördsoch underhållsfrågorna hade lösts. Herr Hansson i Piteå var ensam reservant den gången, men han vann ändå kammarens gehör. Även i år är herr Hansson ensam reservant. Trots detta faktum kan man fråga sig om han är så ensam som han ser ut att vara. På den frågan kan man svara ett obetingat nej när man tar del av remissyttrandena i detta ärende. Först och främst är att märka att representanter för samtliga partier återfinns bland motionärerna bakom motionerna I:25 och II: 27. Ännu viktigare än detta är emellertid vad jag nyss var inne på, nämligen remissbehandlingen. Det är ett överväldigande remisstöd vi har fått för vårt förslag. De remissorgan som i sin dagliga gärning kommer de problem vi diskuterar mycket nära inpå livet uttalar sitt obetingade tillstyrkande av en förändring i den riktning som vi har föreslagit. De är alltså inte räddhågade när det gäller att kunna klara ett genomförande av denna reform ganska snart. Kommunförbundet, som möter de organisatoriska frågorna i samband med kommunsammanläggningar och nya riktlinjer för socialvårdsorganisationen inom kommunerna, tillstyrker en reform utan tidsödande utredning. Man påpekar att förutvarande Svenska kommunförbundet och Svenska stadsförbundet vid flera tillfällen har förordat reformer i de regler på vilka nuvarande barnavårdsmannainstitution vilar. Föreningen Sveriges socialchefer tillstyrker helt motionerna I: 25 och II: 27 och förbigår motionerna I: 163 och II: 182 med tystnad — alltså det motionspar som har tillstyrkts av utskottet. Sveriges socialtjänsetmannaförbund anser att »det icke torde innebära något som helst problem» att slopa det obligatoriska barnavårdsmannaskapet. Man menar att kon taktmöjligheten finns inom ramen av barnavårdslagstiftningen beträffande såväl underåriga som äldre mödrar. Stockholms stads barnavårdsnämnd vill att barnavårdsmannainstitutionen avskaffas och att nya regler snarast utformas. Det helt övervägande antalet barnavårdsnämnder i Norrbotten som tillfrågats anser att frågan bör lösas utan tidsutdräkt och tillstyrker ett upphävande av obligatoriet. Barnavårdskonsulenten i Norrbotten, som för övrigt är den ende barnavårdskonsulent som har tillfrågats i sammanhanget, uttalar sig mycket positivt om motionerna I: 25 och II: 27. Samtliga dessa remissyttranden har alltså avgivits av instanser som ute på fältet har att se till att vi har en väl fungerande organisation för att i olika former lämna stöd till medborgarna. Detta bevisas också av att man i remissvaren rör sig med realiteter. Man lever inte i den okunnighet som dess värre vårt högsta organ, när det gäller att följa barnavårdsverksamheten i riket och verka för att den utvecklas ändamålsenligt, tycks göra. Jag avser i detta sammanhang socialstyrelsen, vars remissyttrande i och för sig är värt några minuters reflexioner. Men jag kanske först vill betona att socialstyrelsens behandling av ärendet också förtjänar att uppmärksammas. Det är inte den förväntat radikale och progressive generaldirektören i det nya verket som har undertecknat remissyttrandet till utskottet. Nej, frågan har behandlats av en under hösten pensionerad tjänsteman i verket, och vid behandlingen av ärendet har deltagit bl.a. en tjänsteman som inom kort skall avgå med pension. Det är således den gamla andan som har fått råda när socialstyrelsen i remissvaret har tagit ställning till en principiellt mycket viktig fråga inför 1970-talets barnavård och sociala organisation. Det nytänkande som man kunde ha väntat har inte fått något utrymme. Detta bevisas kanske bäst av att man har bifogat remissyttrandet över familjeberedningens betänkande 1967. I huvudsak stöder man sig på detta när man avstyrker yrkandena i våra motioner. Någon snabb förändringens vind tycks inte blåsa genom socialstyrelsens portar, även om vi har fått en ny verksorganisation och en del nya kvastar. Frågan är hur länge de gamla tjänsteinnehavarna skall få sopa i sina invanda turer — dvs. om de som av prestigemässiga skäl och bundna vid system som de under en lång följd av år har betraktat som ofelbara eller näst intill skall få stoppa utvecklingen på väsentliga områden. Eller vad skall man få för uppfattning när man tar del av följande passus i det åberopade remissyttrandet från 1967: »Därtill kommer, att det många gånger varit lättare för klientelet att vända sig till och få förtroende för en person som självständigt skall företräda deras intressen än att ha att göra med ett samhälleligt offentligt organ.

Vidare bör det observeras att ett organ, som borde gå i spetsen för den nya serviceinriktade socialvårdsorganisationen som växer fram i hela landet, har en så krass syn på ett »samhälleligt offentligt organ». I detta fall är det landets barnavårdsnämnder och de nya sociala centralnämnderna man talar om. Men det mest stötande — för att använda ett milt ord — är att socialstyrelsen betraktar samtliga ogifta mödrar och deras barn som »klienter» och »klientel». Det tycks vara dags för socialsty relsen att rensa upp i vokabulären om inte fördomarna är alltför djupt rotade. Eller vad anser kammarens ledamöter om följande: »Klientelet är emellertid ej så homogent som ofta förutsättes.

Sanningen är den att den överväldigande delen av de ensamstående och deras barn lever under ungefär samma förhållanden som övriga familjer. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen är högst bland ensamma föräldrar, och dessa har den största andelen av barntillsynsplatserna. Närmare 15 procent av alla ensamma föräldrar erhöll visserligen socialhjälp år 1967. Men det var i flertalet fall fråga om mer tillfälligt stöd, till dess vårdnadshavaren fått möjlighet att förbättra sina egna inkomster, eller om ekonomisk hjälp till större utgifter av engångskaraktär. Detta förhållande, dvs. att 15 procent vid något tillfälle behöver socialhjälp, beror naturligtvis i stor utsträckning på att kvinnor i regel är lågavlönade och att det brister i fråga om deras möjlighet att få tillsyn för sina barn. Detta förhållande kan i vart fall ingen barnavårdsmannainstitution ändra på, och därför kan vi för dagen lämna den frågan åt sidan. Men det faktiska förhållandet kvarstår, att 85 procent av ensamföräldrarna under 1967 klarade sig utan socialhjälp. Den saken bör kanske socialstyrelsen fundera över före nästa remissomgång — om det nu behöver bli nå gon sådan i den här frågan. Som motvikt mot socialstyrelsens dystra yttrande kunde det ha funnits skäl att citera ur Kommunförbundets, barnavårdsnämndernas och socialchefernas skrivelser. Men eftersom dessa remissorgan principiellt och av rationella skäl möter upp på vår sida skall jag nöja mig med att poängtera, att de som är närmast ansvariga för att den sociala organisationen fungerar på ett vettigt sätt i kommunerna och som också står för kostnaderna, vill ha en snabb avveckling av barnavårdsmannainstitutionen. Rimligtvis får det anses självklart att dessa organ vet vad de talar om när de understryker att frågan inte bör förhalas genom en ny utredning eller stoppas i en stor utredningssäck. De bör bli trodda när de framhåller att det går mycket snabbt att genomföra en förändrad organisation. I praktiken är förhållandet det, att de flesta större barnavårdsnämnderna har en organisatorisk uppbyggnad med jurister och kravbyråer som gör det möjligt för dem att sköta faderskapsfastställelse och underhållsfrågan på det sätt vi skisserat i motionen. Nuvarande barnavårdsmän kan gå in i det ordinarie jobbet enligt helhetsprincipen eller — om man så vill — familjevårdsprincipen. Det är för övrigt ett svårt underkännande av barnavårdsnämnderna i landet om man inte tror att de skall följa upp ärendena och i fortsättningen lämna biträde när det gäller uppräkning av underhållsbidrag och dylikt samt försöka ordna barntillsynsfrågan, lämna råd och stöd, även om inte längre ett personligt förordnande sker. Hur klarar man i så fall alla andra uppgifter? Är det inte i stället värdefullt att det inte blir en enda person utan hela nämnden som får ta ansvaret i de enskilda ärendena? Däri inkluderas förtroendemännen, något som är det inte minst viktiga i detta sammanhang. Vi har haft en del katastroffall under årens lopp. Jag vill påminna om ett av de mest kända, nämligen Hässelbyfallet. Hur hade det gått om nämnden varit påkopplad i detta fall? Hade man då inte haft större möjligheter att ordna exempelvis bostadsfrågan, social hemhjälp och dylikt till denna ensamma mor med flera barn än vad den barnavårdsman hade, som var inkopplad på detta fall? Jag skall ägna några minuter åt den andra motionen och utskottets utlåtande. Under debatten 1969 gjorde utskottets företrädare och andra gällande, att frågan om barnavårdsmannaskapen var under utredning och att det därför inte fanns skäl att biträda reservationen av herr Hansson i Piteå. En månad senare skrev en del av dem som förfäktade denna uppfattning under en motion med krav om utredning. Man kan tydligen ändra sig ganska snabbt ibland, fröken Bergegren! Jag anser för övrigt motionerna I: 163 och II:182 tillkomna mer av taktiska skäl än av omsorg om de ensamma föräldrarna och deras barn eller av intresse för jämlikhetsfrågan. Genom att föreslå en utredning skjuter motionärerna upp en reform som de egentligen inte vill ha; de ville inte ta risken att vår motion, som redan var väckt, skulle komma att behandlas av en kanske positiv riksdag. Därför skyndade man sig att kasta in en egen motion som motdrag. Även utskottet hänvisade under fjolåret till pågående utredningar, men i år vill man utreda. Motionärerna och utskottet underkänner alltså den utredning som familjeberedningen framlade 1967 och som varit föremål för en omfattande remissbehandling. Det skulle vara intressant att få veta vilka fel den utredningen är behäftad med; därkom säger man inte ett ord vare sig i utlåtandet eller i den motion där man begär en utredning. Utskottet, som avsågar våra motioner, hänvisar också till att det kan bli lagtekniska svårigheter att överblicka behovet av följdändringar i skilda författningar och till att administrativa problem skulle uppstå vid en övergång till ny ordning. Det sista är väl ändå en fråga som Kommunförbundet, socialcheferna och barnavårdsnämnderna torde ha bättre begrepp om än utskottsmajoriteten, och dessa instanser har ju faktiskt tillstyrkt förslaget till alla delar. När det gäller det lagtekniska torde förslaget inte innebära alltför stora svårigheter om viljan är god. Jag har gått igenom föräldrabalken paragraf för paragraf och har kunnat konstatera att det i stort sett räcker att stryka vissa paragrafer och att i andra ersätta ordet »barnavårdsman» med »barnavårdsnämnd>. I övrigt är det fråga om en ny kungl. kungörelse och nya råd och anvisningar till barnavårdsnämnderna. Om man på departementet verkligen har så ont om tid eller personal att man inte klarar detta, då får man sannerligen med det snaraste se till att rusta upp. För övrigt anser jag att en departementsöversyn av barnavårdsmannaorganisationen bör ske i samråd med socialdepartementet; detta är ju ändå en social fråga. Det kan ju tänkas att de krafter som justitiedepartementet saknar finns att hämta i det andra departementet. Föreningen Sveriges socialchefer avslutar sitt yttrande med följande ord: >Den kommunala socialvården och de människor den är satt att hjälpa och bistå blir mest lidande av en tidsutdräkt.> Jag anser att frågan har så stor principiell räckvidd att vi inte längre kan stoppas av de obotfärdigas förhinder. Ensamstående föräldrar eller unga ogifta mödrar och deras barn har rätt att bli bedömda som alla andra i samhället. De skall inte fråntagas den primära rätten att anses som fullgoda föräldrar, men de skall ha samhällets stöd och hjälp när de behöver det. I stället har de ofta hamnat i en registreringskvarn, vilket många gånger förhalat deras möjligheter att verkligen bli hjälpta. Det är på 1915 års utredningsmaterial som barnavårdsmannaorganisationen vilar. Under 55 år har det knappast skett någon översyn eller några förändringar. På vilket annat område dras vi med så gamla stenkakelagar? Hur kan det gå så slentrianmässigt till att vi bara låter tiden gå utan att förändra och förnya samtidigt som det samhälle vi lever i genomgår så genomgripande förändringar? Herr talman! Det är min förhoppning att riksdagen denna dag inte låter sig lockas till nya förhalningar. Det räcker mycket väl med en lagteknisk översyn på detta område. Den kan utan någon större apparat ske på departementsnivå, och man har 9—10 månader på sig att arbeta fram ett förslag om man framlägger det till höstriksdagen 1971. Det är ett mycket svagt remisstöd som utskottsmajoriteten har bakom sig när den begär att en utredning skall komma till stånd. I stället har de tunga organen mött upp på vår sida och vill ha bort ett tungrott system, som vilar på en gammal ojämlikhetslagstiftning. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Hansson i Piteå.

Herr talman! Såväl reservanten som huvudmotionären, fru Hörnlund, har här anfört många värdefulla synpunkter. Låt mig som medmotionär ta upp ytterligare några frågor som jag tycker bör komma med och belysas i sammanhanget! Enligt bestämmelserna i föräldrabalken skall barr avårdsman alltid förordnas för utomäktenskapliga barn — där har vi redan stämpeln.

Bestämmelserna grundar sig på lagen av den 14 juni 1917 om barn utom äktenskap, och denna lag är i stort sett oförändrad. I lagberedningens förslag av år 1915 anfördes att det inte var möjligt att i lagtexten uttömmande ange barnavårdsmannens uppgifter men att lagen ändå borde framhålla några av de viktigaste bland de åligganden som gällde tryggandet av barnets rätt. Just denna uppgift har motionärerna inte förbigått, utan de anser att tryggandet av barnets rätt är av utomordentligt vikt. Vad vi däremot inte kan förstå är att denna rätt endast tryggas genom obligatoriskt förordnande av barnavårdsman. Frågor om fastställande av faderskap och om underhållsbidrag kan lösas på det sätt som framhållits i motionerna och som många remissorgan har ställt sig bakom. När dessa frågor lösts skall barnavårdsmannen erbjuda modern den service som hon har rätt till, och i övrigt skall barnavårdslagen gälla för alla barn, födda såväl i som utom äktenskap. Det är tid att rensa ut gamla fördomar ur vår lagstiftning. Det hjälper inte att tala för och acceptera friare samlevnadsformer, om vi samtidigt har en lagstiftning som automatiskt förutsätter att en ogift mor saknar möjlighet att ensam ta ansvaret för sitt barn och att detta obligatorium behöver kvarstå i 18 år. Barnavårdsmannainstitutet har haft en stor betydelse under den tid vårt samhälle inte gav den service som det ger i dag. Den ensamma moderns situation var i socialt hänseende mycket svår, och därtill kom moraliska värde ringar med i bilden. Dagens situation är en annan. Låt oss fastslå att barnavårdsmannainstitutionen har överlevt sig själv, och låt oss ta råd av de remissinstanser som sysslar med dessa frågor dagligen och som inte ser några nackdelar, utan enbart fördelar med avskaffande av barnavårdsmannainstitutionen. Bland dessa finner vi, såsom här redan har nämnts, så tunga organ som Svenska kommunförbundet, Föreningen Sveriges socialchefer, Stockholm barnavårdsnämnd och Socialtjänstemannaförbundet. Motionen har även remitterats till länsstyrelsen i Norrbottens län, och till länsstyrelsens yttrande har barnavårdskonsulenten i länet fogat ett eget yttrande, vilket herr Hansson i Piteå redan har berört i sitt anförande.

Men justitieministerns inlägg i första kammaren i samma fråga något senare på dagen kan ändå inge motionärerna och de positiva remissinstanserna en viss förhoppning. Jag tillåter mig att citera ett avsnitt ur detta justitieministerns inlägg. Inledningsvis uttalade justitieministern starka sympatier för reservationen förra året, men sedan sade han: »Därtill kommer ytterligare en fråga som är av teknisk natur men därför inte mindre betydelsefull. I reservationen står nämligen att man vill ha förslag till nästa års riksdag i så god tid att nya regler kan träda i kraft den 1 juli 1970. Det är sannerligen inte så lätt tekniskt sett att effektuera en sådan beställning, om det nu skulle bli första kammarens mening liksom det redan varit andra kammarens mening. Jag skulle rentav vilja säga att det hade varit betydligt lättare att svälja ett bifall till denna reservation, om åtminstone inte orden ”den 1 juli 1970” hade stått där.

Motionärerna begärde en ändring av nuvarande «bestämmelser fr.o.m. den 1 januari 1971. Men då behandlingen av motionen uppskjutits till höstriksdagen och man därigenom kunde riskera att återigen komma i ett sådant läge, att det skulle vålla tekniska bekymmer, har reservanten begärt förslag till nya bestämmelser att föreläggas 1971 års riksdag. I Norrbottens län har utöver länsstyrelsen ett flertal barnavårdsnämnder uttalat sig. Av sju städer och kommuner är samtliga ense om att barnavårdsmannainstitutionen bör avskaffas snarast möjligt. Sex av dessa förordar ett omedelbart avskaffande, medan en önskar en utredning men anser att frågan i så fall bör utredas separat från nu arbetande utredningar. Gällivare kommun vill kraftigt understryka att förslaget om slopande av barnavårdsmannainstitutionen förelägges årets riksdag. Kiruna stad har i ett fylligt yttrande påvisat de olägenheter som den nu varande lagstiftningen medför och anser att mycket skulle vara vunnet, om motionerna vann riksdagens gillande och hoppas på att snabb departementsutredning resulterar i lagförslag i god tid under höstriksdagen 1970. Norrbottens läns barnavårdsnämnder företräder en åsikt som delas av de flesta i vårt land. Vi kan väl inte negligera deras erfarenhet, deras sakkunskap? Herr talman! Låt mig avslutningsvis betona att den moderna socialvårdens strävan går ut på att så långt som möjligt rensa ut kvarvarande inslag av tvång och förmynderi. Med utgångspunkt från denna inställning bör det stå klart att obligatorisk barnavårdsman för utomäktenskapliga barn är en otidsenlig företeelse, för att inte säga kränkande. Ett exempel: Två frånskilda, med var sitt barn från tidigare äktenskap, sammanbor utan att vara gifta med varandra. Om de får ett gemensamt barn förordnas barnavårdsman för detta, men däremot anses det i regel inte nödvändigt att ha barnavårdsman för de barn de förde med sig. Vi accepterar friare samlevnadsformer, vi påstår oss vara toleranta, vi uttalar den meningen, att vi har en fördomsfri syn på ogifta mödrar. Stämmer detta?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

Herr talman! Fru Hörnlund tog ju i mycket kraftigt. Jag skulle både till henne och fru Håvik vilja säga att det egentligen inte är så förfärligt stor skill nad i sak mellan våra meningar. Vi är lika angelägna om att vi skall få till stånd en modern lagstiftning som bättre anpassas till dagens behov. Vi slår inte på något sätt vakt om den nuvarande diskrimineringen av de ogifta mödrarna. Därför skulle vi kanske kunna diskutera detta något lugnare än fru Hörnlund gjorde nyss. Det är ju klart att vi, när vi ser på vad remissinstanserna har att säga, finner tillfredsställelse och glädje över de tillstyrkanden som där förekommer och kritiserar dem som har en annan mening än vi. Jag skulle emellertid vilja understryka att varken någon av remissinstanserna eller utskottet i sin helhet har varit negativ mot tanken på att man skall få till stånd en ändrad lagstiftning. Det enda som skiljer våra meningar åt är att utskottet tycker, att man bör utreda en sådan här fråga utan förutfattad mening om hurudan lösningen bör bli. Sedan kan man ju ta upp en sakdebatt om detaljerna. Men för närvarande vet vi faktiskt inte vad vi vill sätta i stället, och det är väl det som är det angelägna. Vi skall inte kasta ut barnet med badvattnet. Jag tycker att vi borde kunna vara ganska eniga om det gemensamma målet: att få till stånd en lagstiftning som för framtiden utan att på något sätt äventyra barnets rätt också tillgodoser den ensamma förälderns rätt till integritet utan onödig inblandning från samhällets sida. Emellertid kan vi inte bortse från det förhållandet att det utomäktenskapliga barnet i dagens läge inte har samma rätt som det barn som är fött inom äktenskapet. Det finns alltså från samhällets sida anledning att i första hand tillvarata barnets rätt och först i andra hand tillvarata de intressen som modern företräder och naturligtvis också bevaka samhällets rimliga krav på att administrationen skall skötas på ett tillfredsställande sätt. Jag ber alltså att få vidhålla mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Fröken Bergegren sade att jag tog i mycket kraftigt, men jag kan försäkra fröken Bergegren att det faktiskt inte är något fel på mitt lugn. Emellertid är jag verkligt engagerad i denna fråga och vill ha en lösning. Kanske intresset från fröken Bergegren jämte medmotionärer på den andra sidan i denna fråga är litet mera ljumt. Fröken Bergegren sade att man inte vet vad man skall sätta i stället. Faktum är att vi vet vad vi vill sätta i stället, och det har vi klart deklarerat i två motioner, det framhålls i vår reservation och vi har även talat om det här vid flera tillfällen i kammaren. Men på den andra kanten vet man inte vad man vill sätta i stället, och det är det som är den stora skillnaden. Fröken Bergegren talade i sitt förra inlägg om ett gemensamt intresse som vi skulle ha: vi vill få till stånd en förändring av lagstiftningen, som hon uttryckte det. Men jag tror inte att intresset för en genomgripande förändring är särskilt stort hos fröken Bergegren och hennes medmotionärer. Annars hade de inte räknat upp så många omständigheter som skulle lägga hinder i vägen för ett slopande av obligatoriet. Det tycker jag är den viktigaste saken i detta sammanhang.

Herr talman! Jag lovar kammarens ledamöter att genmälet skall bli mycket kort. Fröken Bergegren ville veta huruvida de ogifta mödrarna har positiv eller negativ erfarenhet av barnavårdsmannens stöd. Hon nämnde även att det inte finns någon utredning. Nej, jag skulle tro att det är mycket svårt att göra en utredning på det här området med tanke på att barnavårdsmännen har så oerhört många barnavårdsmannaskap att de inte kan ta någon personlig kontakt. Om jag får tala om min egen hemstad Göteborg kan jag nämna, att man är lycklig om man hinner ringa till vederbörande en gång om året. Dessa telefonsamtal tror jag näppeligen kan utgöra underlag för en utredning som skall visa hur den ogifta modern upplever barnavårdsmannen.

Herr talman! Att frågan om barnavårdsmannainstitutionen är komplicerad beror inte minst på att de grundläggande bestämmelserna om barnavårdsman meddelas i 8 kap. föräldrabalken och att behörig att förordna barnavårdsman är barnavårdsnämnden enligt barnavårdslagen. Lagarna handhas av olika departement, socialoch justitiedepartementet. Frågan blir inte heller enklare av att två statliga utredningar som tillsats av de båda nämnda departementen, socialutredningen och familjelagssakkunniga, har att utreda frågor som nära berör de i motionen upptagna problemen beträffande barnavårdsmannainstitutionen. Kommunförbundet aktualiserade för sin del frågan genom skrivelse till Kungl. Maj:t 1965. Familjeberedningens förslag som skall ligga till grund för ett ställningstagande avser att utgöra underlag för en lagteknisk översyn av bestämmelserna om barnavårdsman, och familjeberedningen föreslår alltså en sådan. I Kommunförbundets yttrande över familjeberedningens förslag heter det bl.a.: »För tillskapande av ett från administrativ synpunkt smidigt och ändamålsenligt åtgärdssystem är den lagtekniska utformningen, inte minst procedurreglerna, av stor betydelse. Styrelsen vill därför understryka vikten av att kommunförbunden beredes tillfälle att yttra sig över kommande lagförslag.» Men enligt mitt förmenande är det inte bara en lagteknisk fråga. Beträffande procedurreglerna föreslår familjeberedningen att barnavårdsmannens nuvarande skyldigheter och befogenheter överförs till barnavårds nämnden. Det personliga barnavårdsmannaförordnandet bör ersättas med ett beslut av nämnden, att nämnden själv för ett år i taget skall tillvarataga barnets rätt och bistå dess vårdnadshavare med råd och upplysningar. Oavsett hur prövningen skall ske, årsvis eller efter fastställt faderskap, har förtroendemännen anledning att fråga sig vad det ökade ansvaret innebär i och med att barnavårdsnämnden åläggs de uppgifter som nu åvilar barnavårdsmannen. Detta har man helt bortsett ifrån. Även beträffande administrativa frågor anser motionärerna att nämnden skall fatta beslut i varje särskilt fall. Med den alltmer integrerade socialvården, de sociala centralnämnderna, kommer de förtroendevalda av naturliga skäl inte att befatta sig med enskilda personärenden. I den offentliga debatten ifrågasätts — det gjordes t.o.m. av en departementstjänsteman på den stora socialkonferensen i Göteborg — de förtroendevaldas kompetens för bedömningar och beslut i enskilda ärenden. Jämförelse sker också mellan socialvårdens förtroendemannainflytande och sjukvårdens. Förtroendemannens ansvar bör enligt mitt förmenande klargöras i nu berörda hänseende. Jag är den förste att erkänna att nuvarande organisation av barnavårdsmannainstitutionen inte är bra. Det framgår också av mitt inlägg i debatten i december i fjol. Men att enbart av den anledningen avskaffa institutionen anser jag vara oriktigt med tanke på alla dem som känner ett stöd i den nuvarande ordningen. De 40 000 frånskilda som begär samhällets service kan inte bara meddelas att institutionen skall upphöra och hänvisas till ett telefonnummer i en stor förvaltning. Tyvärr vet alltför få människor vilka sociala rättigheter de har och kan därför inte tillvarata dem. Åtskilliga har gått miste om sina rättigheter därför att samhällets information haft otillräcklig genom slagskraft. Där brister det oerhört. Dessutom är människan så funtad, att om man inte har behov av hjälp just i det ögonblick då informationen meddelas, så faller den i glömska.

Det gladde mig att höra herr Hansson i Piteå säga att socialvården är väl rustad. Det är sällan man får höra ett sådant omdöme. Annars säger man tvärtom att det saknas utbildad personal. Den uppsökande verksamhet som man talar om är i första hand koncentrerad till åldringar och handikappade, och inte ens den är fullt utbyggd. Övrig uppsökande verksamhet är såvitt jag vet inte ens påbörjad. Barnavårdsmannens uppgift har varit den första inom socialvården där man arbetat efter den helhetssyn som nu har börjat slå igenom i det sociala arbetet. Socialutredningen erbjuder sig att avdela arbetskraft för att utreda frågan, om det anses önskvärt i samråd med familjelagssakkunniga. Kungl. Maj:t bör överväga att låta ett par personer från de berörda utredningarna se över problemet, så att ingen onödig tid går till spillo för att tillmötesgå dem som anser frågan vara så angelägen att en lagstiftning bör komma till stånd omedelbart. Här begär man nu en departementsutredning, och jag har erfarenhet av sådana.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
Herr talman! Jag är en av undertecknarna av motionen II: 27, som har avstyrkts av utskottets majoritet. Som tillhörande oppositionen i riksdagen är jag inte bortskämd med att få motioner tillstyrkta av utskottsmajoriteter. Om man kommer så långt att man får ett halvt löfte om en utredning, så brukar man känna sig helt lycklig. Det gjorde jag också, när jag först litet hastigt läste första lagutskottets utlåtande i detta ärende. Det gav just ett löfte om en utredning, och jag var först benägen att tycka att det var ett ganska hyggligt resultat för en eller flera motionärer. Men när jag sedan tog mig tid att läsa utskottsutlåtandet litet grundligare, med remissyttranden, historik och allt, fann jag att utredningsförslaget nog ändå var praktiskt taget detsamma som ett kallt avslag på den motion jag varit med om att underteckna. Utskottet har visserligen ganska vidlyftiga planer på hur denna utredning skall genomföras. Det nämner socialutredningen, familjelagssakkunniga, en kombination av dessa båda kommittéer eller till äventyrs en helt ny kommitté. När man ser närmare på de nämnda kommittéerna — särskilt familjelagssakkunniga — är det emellertid svårt att inte få den uppfattningen att ett hänvisande av frågan dit eller bara det förhållandet att den sistnämnda kommittén skulle få något avgörande inflytande på ärendets vidare handläggning skulle innebära praktiskt taget detsamma som ett avslag.

Jag tycker inte att det är tillräckligt och jag kommer därför, herr talman, att stödja reservationen av herr Hansson i Piteå. Jag gör det också därför att den hittillsvarande debatten i denna kammare givit vid handen att det föreligger missförstånd om vad man på olika håll vill. Det bör klart sägas ut att motionärerna och reservanten inte har för avsikt att avskaffa stödet till de ensamma föräldrarna och deras barn eller att på något sätt minska samhällets service till dessa människor. Vad vi vill är att avskaffa de förödmjukande former i vilka detta stöd erbjuds och utövas. Det gäller en särlagstiftning, och jag kan inte inse att en sådan är nödvändig på detta område. Självfallet skall barnavårdsnämnderna vara skyldiga att ge minst det stöd och den service, som barnavårdsmännen i dag kan lämna, och det skall vara i de fall där det verkligen behövs. Det lär redan med nuvarande organisation i huvudsak, eller åtminstone till mycket stor del, vara barnavårdstjänstemän, som handhar uppdragen som barnavårdsmän. Vi har av fru Håvik hört — och jag tror att det är alldeles rätt — att samhällets kännedom om föräldern och barnet i majoriteten av fallen begränsas till uppgifter på ett registerkort i ett kartotek och att kontakten med barnavårdsmannen består av något enstaka telefonsamtal. Om vi genom ett avskaffande av obligatoriet ur kartoteken får rensa bort den majoritet av fallen, där föräldern enligt vad vi är ense om är fullt i stånd att svara för vården av sina egna barn, bör det rimligen bli mera tid och resurser över för att verkligen stödja de återstående fallen, där föräldern önskar och behöver ett bistånd. Jag vill också ta upp några andra egendomligheter i argumentationen. Ut redningen skulle komma att bli ganska tidsödande, om fröken Bergegren fick sin vilja igenom. Hon förutsätter tydligen att man bl.a. skall göra en stor enkät bland dem som varit föremål för samhällets omsorg, som barnavårdsmännen erbjuder. Det finns ju ganska många ensamstående föräldrar, och en sådan undersökning skulle alltså ta tid.

Jag delar uppfattningen att de ensamma mödrarna säkerligen i övervägande antalet fall är en utomordentligt värdefull remissinstans. De vet var skon klämmer. Men om jag tilltror dem denna kompetens och omdömesförmåga, tilltror jag dem också förmågan att ta vård om sina egna angelägenheter, och därför finner jag hela undersökningen onödig. Det har enligt min mening på ett övertygande sätt klargjorts av fru Hörnlund och andra att det inte finns några tekniska hinder för att klara ut denna sak till den 1 januari 1972.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

Herr talman! Jag vet inte vad herr Carlshamre stöder sin uppfattning på när han säger att jag inte har någon tilltro till de ensamma mödrarnas förmåga att själva sköta sina angelägenheter. Vi är ju alla överens om att samhället bör tillhandahålla service och stöd åt de människor som behöver det, och även om vi är övertygade om att många ensamma mödrar — kanske flertalet av dem — kan klara sig, så vet vi ingenting om detta, ty vi har inte frågat efter det. Då tycker jag att vi ändå skall vara så rättvisa att vi går ut till vederbörande och frågar dem hur de upplever denna situation. Det verkar nästan som om man vore rädd för att göra en utredning därför att man kanske inte får det svar man önskar. Vi har verkligen sinnet öppet för att här behövs en reform, men vad vi verkligen vill veta, innan vi fattar beslut, är vad som skall erbjudas människorna i stället för det som nu finns. Det är detta jag tycker att man inte tillfredsställande har gett besked om hittills. Herr Carlshamre säger att om vi kan avskaffa det obligatoriska barnavårdsmannaskapet, så minskas antalet fall där man måste ägna uppmärksamhet åt och ge stöd åt människor, och då skall det rimligen bli resurser för att tillgodose behoven. Det låter bra — men jag föreställer mig att vi då också måste ha sådana bestämmelser, måste ha en sådan lagstiftning att kommunerna verkligen åläggs att hålla de resurser som behövs. Annars kan det bli på det sättet att man ägnar mindre uppmärksamhet åt ett mycket angeläget spörsmål därför att man på det viset klarar sig utan att öka sina resurser i form av personal och annat som erfordras för att tillgodose samhällets verksamhet när det gäller de människor som behöver stöd.
Herr talman! Min uppfattning om fröken Bergegrens uppfattning stöder jag på motionerna. Jag skall i och för sig gärna vara med om att fråga dem det gäller. Men, fröken Bergegren, om vi ställer frågan till de ensamma mödrarna så som den bör ställas, är då inte svaret klart på förhand? Frågan bör nämligen ställas så här! Vill ni ha samhällets stöd och service i nuvarande förödmjukande former eller vill ni ha minst samma stöd och service i former som icke skiljer ut er från andra grupper? Om vi formulerar frågan så — vilket är det enda korrekta sättet att formulera den — är svaret så klart att vi inte ens behöver fråga.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt, men herr Carlshamres något missvisande referat av familjelagssakkunnigas yttrande gör det nödvändigt med ett tillrättaläggande. Jag tror inte att någon av ledamöterna av utredningen känner igen sig i referatet — i varje fall gör inte jag det. Herr Carlshamre säger att om den utredningen skulle få syssla med frågan, så vore detta detsamma som ett säkert avslag. Jag förstår inte hur herr Carlshamre kan tolka utredningens yttrande på det sättet. För det första framgår det av yttrandet att familjelagssakunniga inte vill utreda denna sak utan anser att den hör hemma i socialutredningen i den mån den behöver utredas vidare. Det gäller alltså organisationen av formerna för samhällets stöd till de ensamstående mödrarna. För det andra framgår det att familjelagssakunniga anser att övervägande skäl talar för en reform som innebär att samhällets särskilda stöd till utomäktenskapliga barn skall upphöra när faderskap och underhållsbidrag fastställts, under förutsättning att modern så önskar och särskilda skäl inte talar för att stödet skall fortsätta. Det gäller här två problem. Det ena är i vilken utsträckning man skall ha ett särskilt obligatoriskt stöd. och det andra vilka former detta stöd skall ha. När det gäller frågan om ett obliga toriskt stöd har vi den uppfattningen, vilken såvitt jag förstår sammanfaller med motionärernas, att stödet skall upphöra när faderskapet och underhållsbidraget blir fastställt. Däremot kan jag fortfarande inte anse att det är höjden av radikalism att man omedelbart skall slå fast, att det stöd som skall förekomma inte får ske genom ett personligt förordnande av barnavårdsman för de mödrar som vill ha ett särskilt stöd. Jag tycker att socialutredningen mycket väl bör kunna utreda denna fråga. Det är inte en fråga av sådan principiell räckvidd att den omedelbart måste avgöras.
Herr talman! Det är inte jag som gör något vare sig korrekt eller missvisande referat av familjelagssakkunnigas uttalande. Det är i så fall utskottet som jag har hänvisat till.

Sedan är det klart att man kan komma att föreslå reformer, vilket jag heller inte bestritt. Men referatet står för utskottets räkning, inte för min.

Herr taman! Jag tror att det är onödigt att ta upp kammarens tid med att ytterligare läsa innantill. Det kan herr Romanus och andra göra själva. Det finns i utskottets betänkande såväl en hänvisning till direktiven som till familjelagssakkunnigas «remissyttrande. Det är dessa två yttranden som utskottet enligt min mening fullständigt korrekt sammanfattar i den mening jag nyss läste upp. Samma inställning till huvudfrågan om att institutionen bör bestå finns även i remissyttrandet.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten med något annat än ett påpekande som jag tycker är rätt viktigt i sammanhanget. Om man utgår från att varje reform fordrar utredning, diskuterar vi väl här om utredningen i detta fall måste gå snabbt eller få ta något längre tid genom att verkställas genom de utredningar som redan sitter. En utredning som utgångspunkt måste vi ha på ett eller annat vis. Jag skulle då vilja hänvisa de ivriga i denna fråga till vad som anföres i första lagutskottets utlåtande nr 49 om vad socialutredningen sagt i frågan. Jag råkar tillhöra denna utredning och var alltså med om den debatt som fördes när vi skulle avge yttrande över motionen. I avvaktan på utredningsresultatet,' betonar utredningen i sitt remissyttrande, kan vissa av de praktiska olägenheter som för närvarande åberopas som skäl mot de obligatoriska barnavårdsmannaskapen minskas, om rätten för barnavårdsnämnderna att förordna att uppdrag som barnavårdsman skall upphöra utnyttjas i större utsträckning än nu sker och om även i övrigt åtgärder vidtas för att minska antalet uppdrag som vilar på varje barnavårdsman. I väntan på att utredning sker på ett eller annat vis kan man alltså komma ett gott stycke på väg i tillmötesgående av motionärerna. Det är min bestämda uppfattning att så kan ske om man oftare handlar enligt det uttalande som här gjorts. Det vilar givetvis på laglig grund. Jag skulle vilja komplettera min hänvisning till detta uttalande med ett önskemål om att socialstyrelsen ger ut särskilda råd och anvisningar i den riktning som avspeglar sig i uttalandet, dvs. rekommenderar att man i större utsträckning använder möjligheten att förordna om ett upphörande av barnavårdsmannaskapen. Jag tycker att denna utväg är så pass viktig i detta sammanhang att jag ville särskilt hänvisa till dess existens.

Herr talman! Den fråga som vi nu skall behandla är, liksom många andra här i riksdagen, inte ny. Sedan ett fler: tal år har vi från vårt håll framlagt förslag om åtgärder mot den alltmer ökade brottsligheten. I reservationen till första lagutskottets utlåtande nr 55 har vi fullföljt denna linje. Varje år har riksdagsmajoriteten med något varie rande motiveringar avslagit våra framställningar. Förra året angav utskottsmajoriteten dels att man inte ansåg tiden mogen att tillsätta en parlamentarisk utredning för att söka skapa en plan för åtgärder mot den oroande brottsutvecklingen, dels att man ville fortsätta på de partiella reformernas väg. Jag frågade förra året vilken nivå som skulle nås för att man skulle anse tiden mogen, och det finns anledning att upprepa frågan i år; något svar fick jag nämligen inte den gången. Hur ter sig läget i år? Vi kan slå upp s. 5 i utskottsutlåtandet. Där finns en redogörelse för första halvåret 1970, och av den framgår att »ökningen — — — omfattar så gott som samtliga brott mot brottsbalken» och utgör 14,5 procent. Vad som är mest oroande är emellertid att av våldsbrotten ökade de allra grövsta mest: mord, dråp och barnadråp från 98 till 112 eller, om vi uttrycker det i procent, med 14,3 och misshandelsbrotten från 7 749 till 8197. Siffror som publicerats senare under hösten visar ännu högre procentsatser för brottsutvecklingen. En annan rapport, som visar lägets allvar och styrker mig i min uppfattning att vi med både snabbhet och kraft måste ta itu med problemet, är den prognos som en arbetsgrupp inom kanslihuset har utarbetat. Enligt denna skulle misshandelsbrotten under den närmaste femårsperioden öka med inte mindre än 20 procent. Under 1969 misshandlades = enligt rikspolisstyrelsens uppgifter 16 500 personer i vårt land. Det är det antal som har kommit till polisens kännedom — man räknar med att det verkliga antalet misshandlade är minst det dubbla, eftersom i ungefär 50 procent av alla fall ingen anmälan inges. Det är dessa siffror som enligt prognosen skulle öka med 20 procent fram till 1975. Det vittnar verkligen om problemets allvar. Ja, den som kan ge ett entydigt svar på den frågan skulle jag vilja se; någon s.k. patentmedicin finns säkerligen inte. I utskottsutlåtandet hänvisas till en rad pågående utredningar, och därmed låter man sig nöja och anser frågan besvarad. Man vill också fortsätta att gå fram efter de s.k. partiella reformernas väg. Under de senaste fem åren har vi inom oppositionen hävdat att vi måste sträva efter att få till stånd en samlad bedömning av hela denna fråga. Under denna tid har brottsligheten fortsatt att öka varje år — inte bara i fråga om antal utan också när det gäller svårighetsgraden. Vi måste enligt min uppfattning komma fram till en ordning där vi angriper alla de många och invecklade frågor som det här rör sig om. Det gäller uppfostran, familjepolitik, sociala frågor, brottsbalksfrågor, kriminalvård, = frivård, polisens resurser, barnavårdens möjligheter och sist men inte minst den förkunnelse som förs fram i press, radio och TV. Allt detta måste ses i ett sammanhang. De olika områdena hänger ihop och är inflätade i varandra. Man kan kanske sammanfatta hela problemkomplexet genom att ställa den frågan, om vårt nuvarande samhälle är ägnat att kanalisera människornas, framför allt de ungas, impulser och aktiviteter i en positiv och konstruktiv riktning. Vi måste också fråga oss i vilken utsträckning vi kan förbättra och utveckla de preventiva åtgärderna och i vilken utsträckning vi är tvingade att tillgripa de korrektiva. Från moderata samlingspartiets sida har det ett flertal år begärts ökade resurser för polisiär verksamhet — det gäller såväl de personella som de tekniska resurserna. Jag vill bl.a. peka på det förslag om utökning av TV-övervakningen på offentliga platser som framfördes för en tid sedan och som både har missförståtts och misstänkliggjorts, för att inte säga förvrängts. Det är ingen tvekan om att medvetandet om att övervakning förekommer, vare sig den sker av polis eller med hjälp av TV, har en avhållande effekt när det gäller brottslighet. I det avseendet kan jag helt instämma i vad socialstyrelsen säger i remissyttrandet över dessa motioner: »Erfarenheten visar att det är risken för upptäckt som mer än straffhotet motverkar brottslighet.» Därmed har jag inte sagt att man kan bortse från straffets preventiva effekt. Vid valet av straff för skilda slag av brott måste straffsatsen utmärka vilka slag av brott som i det allmänna rättsmedvetandet betraktas som mer allvarliga än andra. Som vi framhållit i en av de motioner som behandlas i detta utlåtande måste man följa de förskjutningar och värderingar som betingas av samhällsutvecklingen. Detta kan och bör medföra en enklare handläggning av en del fall för att man skall få bättre tid att ta sig an de allvarligare problemen. Vi får inte heller — det vill jag påstå — vara främmande för en skärpning av straffet i de fall som bedöms som särskilt allvarliga. Som alla känner till fann sig riksdagen för kort tid sedan föranlåten att skärpa straffen för allvarligare narkotikabrott.

Visar erfarenheterna att en höjning av standarden medför en minskning av brottsligheten? I utskottsutlåtandet heter det: >I anslutning till uppgifter om brottslighetsutvecklingen i vårt land bör dock framhållas att ökande brottslighet är ett minst lika allvarligt samhällsproblem i många andra industriländer.> Därefter räknar utskottet upp ett antal länder. Vi behöver emellertid inte hämta exempel utomlands; vi behöver bara se på utvecklingen i vårt eget land. Det är väl ingen som vill förneka att vi efter hand har utjämnat de sociala klyftorna i vårt land. Samtidigt har tyvärr brottsligheten ökat, och det i alltmer accelererad takt. Med detta vill jag inte påstå att en utveckling mot minskade sociala klyftor inte är ett led i strävandena att komma till rätta med brottsutvecklingen, men jag kan inte instämma i statsministerns påstående att den enda hållbara lösningen skulle ligga i en social utjämning. Så enkelt tror jag inte problemet är. Herr talman! Låt mig komma in på ett annat område, som jag tillmäter stor betydelse när det gäller att försöka komma till rätta med den oroande brottsutvecklingen. Det är samhällets uppgift och jag vill också säga skyldighet att skapa förståelse för vår rättsordning och de grunder på vilka den vilar. Vi måste skapa och upprätthålla respekt för de normer som har sin grund i den kristna etiken; den utgör grundvalen för rättsmedvetandet i de västerländska kulturerna. Värderingar och normer har tyvärr efter hand urholkats, och detta är utan tvekan en av orsakerna till minskat hänsynstagande människor emellan och till ökad brutalitet och råhet. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att framhålla den stora roll för opinionsoch vanebildningen i vårt samhälle som press, radio och TV spelar. Nog finns det anledning till oro när man i dessa media ifrågasätter vårt demokratiska samhälles berättigade existens och över huvud taget behovet av att åtlyda de lagar och förordningar som fastställs av samhället. Artiklar, filmer och program i radio och TV som skildrar grovt våld och våldsmetoder måste också i en negativ och destruktiv riktning påverka människor som lätt tar intryck av sådant. Herr talman! Detta var några funderingar som jag har velat framföra i anslutning till förevarande utlåtande. Området är som jag tidigare sagt både stort och komplicerat, på många sätt svårt att angripa, men detta får inte medföra att vi ger tappt och finner oss i förhållandena sådana de är. Det är ett elementärt krav i en rättsstat att ingen möda sparas från samhällets sida för att tillgodose medborgarnas rättstrygghet. Slutligen vill jag, herr talman, framhålla att vi såvitt jag förstår också är tvingade att göra en prioritering alltefter den angelägenhetsgrad vi tillmäter olika motåtgärder med hänsyn till de resurser som finns till vårt förfogande. Problemen är som sagt många och med all sannolikhet kostnadskrävande att lösa. Vi måste hushålla med resurserna; det är ur många synpunkter nödvändigt att koncentrera arbetet till de områden som bedöms som mest angelägna. Men för att kunna göra en prioritering av frågorna krävs det en plan att arbeta efter, och det är vad vi har begärt, inte bara nu utan i flera års tid. En planering är nödvändig för att man skall kunna arbeta efter bestämda linjer, på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Arbetet måste bedrivas på lång sikt och vunna erfarenheter sättas in i sitt rätta kriminalpolitiska sammanhang. Det är också därför vi inom reservanternas led kunnat enas om att föreslå tillsättandet av en kriminalpolitisk kommitté som skulle få till uppgift att arbeta med att effektivisera rättsvården. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till första lagutskottets utlåtande nr 55.

Herr talman! Brottsstatistikens höga siffror, som har redovisats både i motionerna och i föreliggande utskottsutlåtande, ger belägg för att utvecklingen på detta område utgör anledning till oro. Trots intensiva debatter kring kriminalvården och trots framstötar av skilda slag för att hejda brottsutvecklingen och bringa ner brottsligheten kan vi i dag konstatera att brottskurvan stiger och att ansvariga myndigheter alltjämt klagar över bristande resurser. Mig synes det som om man på ansvarigt håll inte tar denna utveckling med det allvar som läget utan tvivel kräver. Man vill gärna skyla över och framhäva de åtgärder som vidtagits. Dessa är emellertid helt otillräckliga, såsom har påtalats vid otaliga tillfällen. Detta faktum avspeglas också med all önskvärd tydlighet i den brottsstatistik som med jämna mellanrum presenteras. Vidare får vi dagligen genom massmedia påtagliga bevis för hur våldsmentaliteten breder ut sig. I våra städer vågar äldre människor inte längre ge sig ut under kvällstid av fruktan för att bli överfallna. Den allmänna nedbusningen har börjat sprida sig också till mindre städer och tätorter. Jag finner det beklagligt att utskottet inte har kunnat tillstyrka de från oppositionshåll framförda kraven på en kriminalpolitisk kommitté med parlamentarisk förankring i syfte att effektivisera rättsvården. En bättre samordning av samhällets åtgärder på området synes påkallad inte minst med hänsyn till de begränsade resurser som av allt att döma även framdeles kommer att ställas till kriminalvårdens förfogande. Mycket kunde förvisso vinnas genom ett samlat grepp kring de samhälleliga initiativen för brottslighetens bekämpande. Vi har ett omfattande utredningsoch forskningsmaterial som borde utnyttjas effektivt och som kunde ge möjligheter till en enhetligare bedömning av kriminalpolitikens mål och medel. Varje medborgare här i landet bör ha rätt att kräva skydd för liv och egendom. Med den utveckling som har pågått känner sig många människor otrygga och osäkra och har förlorat förtroendet för samhällets insatser i dessa avseenden. Det skulle därför vara av utomordentligt stort värde om riksdagen kunde enas om tillsättande av en utredning som tog sikte på att åstadkomma effektivare insatser till medborgarnas skydd och trygghet. Jag kan inte underlåta, herr talman, att i detta sammanhang med några ord beröra även den s.k. frivården, som enligt min mening är lika mycket värd uppmärksamhet som de övriga brottsbekämpande insatserna. Återfallsprocenten visar inga tecken till att minska, vilket av ansvariga myndigheter ofta förklaras med att antalet notoriska brottslingar stiger. Jag tror emellertid att detta är en sanning med modifikation. De frigivna möter stora svårigheter när de skall börja om sitt liv i det moderna samhället — det gäller arbetsplats, bostad, kamratkrets etc. De får ett mycket bräckligt stöd av samhället för att klara sin återanpassning. Det kan invändas att vederbörande själv måste äga de nödvändiga ambitionerna för att komma till rätta, men det är sannerligen inte lätt att med några tior på fickan, utan arbete och utan bostad utveckla dessa ambitioner. Jag är övertygad om att skyddskonsulenterna utför ett gott arbete på fältet liksom övervakarna, men också här finns det anledning att efterlysa en samordning av insatserna. En skyddskonsulent eller övervakare med många klienter — kanske ett 50-tal — kan självfallet inte ägna var och en av dessa den omsorg som de är i skriande behov av. Han har heller inte tid att påverka t.ex. arbetsgivare att inta en mer positiv attityd mot de frigivna. Här krävs samlade ansträngningar från samhällets sida och ökade personella och ekonomiska resurser. Det är att hoppas att kriminalvårdsstyrelsen med sin nye chef ägnar all tänkbar uppmärksamhet åt de brister som nu kännetecknar frivården. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den reservation som har fogats till första lagutskottets utlåtande nr 55.
Herr talman!

Avvägningen härstammar från en tid när egendomsbrott bestraffades hårdare än våldsbrott, vilket jag som lekman förmodar berodde på att en man ansågs vara i stånd att försvara sig själv mot våldsbrott, eftersom han inte gick ut utan sitt svärd, medan egendomen var svårare att försvara. Dessutom var man ofta mycket beroende av den — det var nästan ens liv som togs ifrån en om någon stal t.ex. arbetsredskapen. Mycket har för all del hänt, även i denna kammare, sedan Kristoffers landslag, men det råder fortfarande, som vi har påpekat i vår motion, relationer mellan olika straffsatser som inte stämmer med dagens rättsmedvetande. Det är en av de saker som vi skulle vilja att en kriminalpolitisk kommitté av den typ som kriminalvårdsstyrelsen förordar skulle få se över. Det skulle alltså vara fråga om en beredning med parlamentarisk sammansättning som centralt skulle gå igenom straffsatserna för olika brott. Jag vill understryka vad de två föregående talarna har sagt, att frågan om att ta krafttag när det gäller kriminalvården på sitt sätt verkligen är en väsentlig jämlikhetsfråga. Även om vi inte fortfarande går omkring med svärd för att skydda oss, är det ändå oerhört stora skillnader. Två av mina arbetskamrater har blivit överfallna på Stockholms gator. Den ene är en stor bred karl med rallarsving i armarna, och det gick värst för den som Ööverföll honom. Den andre däremot är en liten späd yngling med helt andra talanger än att slåss, och han blev sjukskriven ett kvartal. Jag uppfattar det som brist på jämlikhet att det skall vara sådan skillnad på möjligheterna att oskadd ta sig fram på Stockholms gator. Nu vet naturligtvis vi lika väl som utskottet att inte heller kriminalvårdsstyrelsens kommitté kan göra några underverk, men man är tvungen att använda de redskap man har. Jag skulle därför verkligen vilja förorda att det tillsätts en sådan kriminalpolitisk beredning som kan ge en ryggrad åt det kriminalpolitiska reformarbetet. Detta måste intensifieras för att — som vi säger i vår motion — ge ett så effektivt skydd som möjligt åt den som eljest blir utsatt för brott, åt den som begår brottet och som det ofta kan vara lika synd om och åt den som ställs inför rätta och behöver rättsvårdens alla resurser. Dessa tre saker behandlas i vår partimotion, men det är den speciella del som berör en översyn av strafflagstiftningen som utskottets reservanter har ställt sig bakom, och till deras reservation ber jag, herr talman, att få yrka bifall.

Herr talman! Mycket av det som framhålles i de motioner som nu föreligger till behandling har vi diskuterat många gånger tidigare här i kammaren, och det kanske inte finns tillräckliga skäl att gå in på någon längre utläggning om detta. Jag skulle emellertid vilja framhålla att utgångspunkten för samtliga motioner är den oro man hyser inför den skrämmande utvecklingen i fråga om kriminaliteten, speciellt vad beträffar de grova våldsbrotten. Det är en oro som utskottet delar helt och fullt. Det är väl en tröst för ett tigerhjärta, när man, såsom sker i utskottets utlåtande, påpekar att den ökade brottsligheten tycks vara ett förhållande som är gemensamt för alla industriländer. Svaret på frågan om en höjd levnadsstandard medför minskad brottslighet torde alltså vara nej. Det verkar som om med stigande levnadsstandard också följer en ökande brottslighet, varav vi dock inte bör dra slutsatsen att botemedlet skulle vara att sänka levnadsstandarden. Det kan påpekas att under 1960-talet har bedrivits ett ganska omfattande arbete på rättsvårdsområdet. Stor uppmärksamhet har ägnats åt polisens och andra myndigheters brottsförebyggande verksamhet. Inom «polisväsendet sysslar man också själv med att söka göra sin verksamhet mera effektiv genom rationalisering och nya arbetsmetoder. Den nya brottsbalken var resultatet av ett mångårigt arbete. I stort sett blev den en bekräftelse på en modern rättsuppfattning som efter hand hade vunnit insteg och även hade kommit att föranleda ändringar i vår dåvarande strafflag. Sedan dess har emellertid inte utvecklingen stått stilla, utan det har genomförts en rad andra reformer på detta område. Jag kan dessutom peka på att vi mycket snart har att förvänta förslag från kommittén för anstaltsbehandling som har verkställt en översyn av lagstiftningen om behandling av personer som intas i fångvårdsanstalter och häkten. Man har tillkallat sakkunniga för att få till stånd en systematisk forskningsplanering på kriminalvårdens område, och man utreder även frågan om särskilda brottskategorier. Man har t.ex. tagit upp frågan om hur butikssnatterierna och andra brott av mera bagatellartad karaktär skall behandlas i fortsättningen. Frågan om avkriminalisering av fylleribrotten utreds. På socialområdet företas en allmän genomgång av den sociala vårdlagstiftningen, och man ser över innehållet i barnavårdslagen. Det är några exempel på vad som sker. Det kanske också är skäl att peka på det nya samarbetsorgan för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten som man nu rekommenderar åt kommunerna att inrätta. Detta innebär att man vill försöka få till stånd ett samarbete mellan barnavårdsnämnder, skola och polis för att förebygga och motverka brottslighet och annan missanpassning bland barn och ungdom. Detta är en rad exempel som anförts i utskottsutlåtandet på åtgärder som vidtas för att förbättra tillståndet på rättsvårdens område.

Då skulle vi kunna riskera att det inte leder till några resultat. Vi är ju tvärtom angelägna om att man efter hand skall få till stånd en förbättring på dessa områden. Det är riktigt att, såsom här gjorts gällande, vissa typer av brott inte bestraffas enligt värderingar som överensstämmer med det nutida samhällets syn på dessa brott. Men det är också en sak som har ägnats fortlöpande uppmärksamhet inom Kungl. Maj:ts kansli, och utskottet har därför inte funnit motiverat att nu begära någon särskild utredning i frågan. Vad jag här sagt betyder att första lagutskottet har stannat för att ingen av de motioner som behandlas i första lagutskottets utlåtande nr 55 bör föranleda någon riksdagens åtgärd.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

Herr talman! Det kan kanske vara tilllåtet för en motionär att säga några ord i anslutning till det här utskottsutlåtandet.

Vi kan ju konstatera att den nuva rande brottsbalken föregåtts av ett mycket omfattande utredningsarbete och att den inte i alla delar speglar den syn man för närvarande kan ha på olika brott och de påföljder dessa bör förskylla. Det är i och för sig ett skäl för att tillsätta en kriminalpolitisk kommitté, men jag tycker också ett annat skäl är väsentligt att framhålla, nämligen att man för närvarande kan iaktta två olika skolor inom samma politiska parti när det gäller påföljderna. Herr talman, jag vill påpeka att regeringspartiet har en helt annan attityd mot brottslighet när denna riktar sig mot staten, mot samhället, än då den riktar sig mot den enskilde. Jag skall ta ett exempel på det förra. Det kommer rält snart att framläggas en proposition om en skattebrottslag där man, om jag minns rätt, tänker föreslå straff på sex års fängelse. Detta är kanske i och för sig acceptabelt, men vi kan dock erinra oss den diskussion som under många år fördes om en skärpning av narkotikastrafflagen och den tveksamhet regeringspartiet då hyste till en straffskärpning som gällde just sex år. Jag kan lämna ytterligare ett exempel — det rör sig för övrigt om ett förslag som ligger på riksdagens bord — om kriminalisering av olaga arbetsförmedling. Här gäller det en lagstiftning som skall skydda det statliga arbetsförmedlingsmonopolet, och den som vågar sig på att bryta mot en sådan lag kan riskera fängelsestraff på ett år. Däremot har vi konstaterat att när det är fråga om brott som riktar sig mot den enskilde talas det i allt större utsträckning om att man måste humanisera lagen, och från många håll hävdas att fängelsestraff egentligen är någonting som inte borde tillgripas annat än i yttersta undantagsfall. Det finns skäl både för och emot de här uppfattningarna, men jag tror det är nödvändigt med en någorlunda genomtänkt och enhetlig ståndpunkt när det gäller brottsbalken och de regler om straff som där stadgas, så att det blir en logisk uppbyggnad av vår strafflag. Jag har, herr talman, tidigare motionerat om att vi bör försöka eftersträva rationaliseringar, och jag har inte varit motståndare till en viss avkriminalisering av det som i dag betecknas som brott men som i realiteten kanske inte borde rubriceras som sådant. Men jag hävdar att en avkriminalisering inte får drivas hur långt som helst. Framför allt får man inte öka avkriminaliseringen i takt med den tilltagande brottsligheten för att på det viset klara av de allt svårare problemen med arbetsanhopning inom våra rättsvårdande myndigheter. Även detta bör den här kommittén få syssla med. Dessutom tycker jag det finns anledning erinra sig att vi sedan några år har haft ett intensivt nordiskt lagstiftningsarbete, vi står nu också inför ett intereuropeiskt samarbete. För min del anser jag det vara angeläget att ett sådant samarbete inte enbart sker på tjänstemannaplanet utan att också parlamentariker, såväl från regeringspartiet som från oppositionspartierna, får tillfälle att delta i för att på det sättet kunna leda och följa denna viktiga ut veckling. Det är ju så, herr talman, att lag i det här landet inte enbart stiftas av regeringen, utan riksdagen har trots allt en med regeringen likvärdig ställning i lagstiftningsarbetet. Slutligen vill jag ta upp en detaljfråga. I fråga om principerna för tillsättning av domartjänster kan vi notera att det på senare tid har blivit så att tjänstgöring i departementet betraktas som en speciell merit. Det har den tjänstgöringen inte haft tidigare. Och det finns väl då anledning att vara observant, om det börjar bli så att man för att få en chefsdomartjänst i princip skall ha fullgjort viss tjänstgöring i ett departement. Jag vill inte påstå att jurister med <departementstjänstgöring bakom sig skulle vara sämre än andra, men man kan möjligen tänka sig att de har en viss känslomässig bindning till departementet som gör att rättsväsendets självständiga ställning gentemot statsmakterna inte kan upprätthållas på det sätt som är avsikten. Vad sedan gäller det förslag till rättshjälp som är att emotse och med tanke på att advokatkåren tydligen i ganska betydande omfattning skall bli statlig har vi väl även där en fråga att bevaka från rättssäkerhetssynpunkt. Nog finns det material för denna utredning att arbeta med, och jag är förvånad över att inte socialdemokraterna i utskottet har haft förståelse för den saken. Man säger att kommittén inte skall tillsättas nu men väl så småningom. Är det möjligen vid den tidpunkt när regeringen finner tiden vara inne att lägga fram en proposition i ärendet? Det brukar tyvärr vara den enda riktiga tidpunkten. Jag trodde annars att socialdemokrater och borgerliga riksdagsmän hade precis samma intresse av insyn i kommittéarbetet för att var och en skall kunna påverka utvecklingen, inte bara följa de allvarliga problemen med den tilltagande brottsligheten från åskådarplats.

Herr talman! Som jag sade till fru Kristensson i mitt förra anförande är motivet till att utskottet inte nu förordar tillsättandet av någon kriminalpolitisk beredning, att en rad stora utredningar har arbetat med dessa frågor och att vi räknar med att under den närmaste tiden få se resultatet av detta arbete. Därför vill vi inte stoppa in frågorna i en ny stor utredning med risk att alltsammans blir ytterligare fördröjt. Jag tycker att vi alla skall ge oss till tåls en smula. När det gäller kriminalpolitiken har det i många år rått meningsskiljaktigheter mellan det parti som fru Kristensson företräder och det som jag representerar, och om vi skall tillsätta en beredning där vi skall försöka komma fram till gemensamma synpunkter och någon sorts enhetlig bedömning är det väl ändå meningen att beredningen skall gå i närkamp med sakfrågorna. Den politiska bedömningen skall däremot även i fortsättningen ske här i riksdagen. Det är här vi skall lufta våra olika åsikter. Därför tycker jag det finns skäl för att inte nu biträda fru Kristenssons önskemål på denna punkt.
Herr talman! I ett avseende håller jag hundraprocentigt med fröken Bergegren, nämligen i det som hon sade att det råder meningsskiljaktigheter mellan de partier som vi här företräder. Inom moderata samlingspartiet prioriterar vi nämligen rättstryggheten och rättssäkerheten. I det hänseendet skiljer sig våra utgångspunkter. Sedan vågar jag också hävda, att trots att man är partipolitiker så är ändå de slutsatser man kommer fram tiil byggda på sakskäl. Därför tror jag inte att vi primärt skall undervärdera partipolitikerna och deras insatser i kommittéer av detta slag.
Herr talman! Jag vill till protokollet få antecknat att jag är medveten om att det har gjorts mycket på det område vi nu behandlar och att de rättsvårdande myndigheterna sannerligen har lagt ned ett stort arbete. Men trots allt vad som uträttas måste man konstatera att brottsligheten ökar. Vi finner t.ex att antalet brott som kommit till polisens kännedom ökat med 14,3 procent under första halvåret 1970 jämfört med första halvåret 1969. Rikspolisstyrelsen anför själv att polisen med nuvarande resurser inte har möjlighet att ge den enskilde medborgaren ett tillfredsställande skydd till person och egendom. Vi behöver bara följa med i tidningar eller andra massmedia för att finna att utvecklingen sannerligen är oroande. Jag menar att det för att vi skall kunna vända denna utveckling är nödvändigt med en effektiv samordning av samhällets åtgärder på rättssäkerhetens område och ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser. Om tillsättandet av en kriminalpolitisk beredning kunde medföra ett bättre sakernas tillstånd, menar jag att denna möjlighet är värd att pröva.

Herr talman! I förevarande utlåtande behandlas en motion av moderata samlingspartiet vari föreslås att bestämmelserna om korttidsbehandling i anstalt för ungdomar skall kompletteras. Det är en gammal bekant för kammarens ledamöter — trots att förslaget har avslagits under tidigare år återkommer vi. Vi har den uppfattningen att det är nödvändigt att man för unga lagöverträdare på ett påtagligt sätt klargör att samhället snabbt och med allvar reagerar mot brottslighet. Vi har tänkt oss denna korttidsbehandling som en stoppsignal som skulle kunna bryta en brottsaktivitet som eljest kunde leda till intagning på ungdomsvårdsskola, fängelse eller ungdomsfängelse. Enligt vår mening är det viktigt för domstolarna att man har så stora variationsmöjligheter som tänkbart är när man skall fastställa en påföljd. Man måste kunna anpassa påföljden till den brottsliges situation. Vad vi alltså syftar till med detta förslag är att man skall få ett lindrigare alternativ till ungdomsfängelse och även i vissa fall till vård i ungdomsvårdsskola. Det är anledning, erinra om att det i dag faktiskt inte finns någon bestämmelse som syftar tilk en verklig korttidsbehandling av den typ som föreslås i motionen. När det gäller t.ex. omhändertagande vid ungdomsvårdsskola visar det sig att under år 1969 var den genomsnittliga behandlingstiden inte mindre än åtta månader, och det kan man ju inte säga är någon korttidsbehandling. Jag kan nämna för kammarens ledamöter att vi i första lagutskottet häromveckan var på en kort studieresa till Finland för att få information om vissa lagfrågor. Vi fick klart för oss att man i den finska riksdagen har att förvänta ett förslag om just sådan här korttidsbehandling för unga lagöverträdare. Man tänker sig där två former: en skulle kallas fritidsarrest och inte vara längre än 24 timmar, en annan skulle kallas straffarrest och vara 4-- 14 dagar. Vi tycker att just ett sådant här kort omhändertagande skulle vara en tankeställare för den unge och kunna bryta brottsaktiviteten — det skulle kunna få honom på andra tankar. Vi har litet svårt att förstå att utskottsmajoriteten inte kan tycka att en sådan här fråga borde kunna prövas i en utredning, så att man finge se om detta kunde leda till något positivt. Självfallet måste alla åtgärder vidtagas för att bryta den tilltagande ungdomsbrottsligheten. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Det är kanske förståeligt om kammaren inte har något större intresse för denna motion som nu återkommer — för vilken gång i ordningen vet jag inte. Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse över att moderata samlingspartiet denna gång är lika ensamt som tidigare när det gäller detta förslag. Utskottet har funnit att det inte är någon anledning att vid sidan av de möjligheter, som vi nu har till frihetsberövande för ungdomar, införa ytterligare en form av frihetsberövande. Jag måste säga att jag är en smula häpen över att någon här i kammaren ändå kan stiga upp och förorda ett system, enligt vilket man uppenbarligen vill beröva ungdomar friheten utan att ens blanda in domstolarna.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

Herr talman! Tyvärr måste jag medge att jag inte känner mig nedstämd över att vi ånyo är ensamma. Det förringar inte tron på att vårt förslag är riktigt. Jag är också ledsen över att jag i utskottet inte har lyckats klargöra att avsikten självfallet är att man skall fastställa huruvida ett brott begåtts eller inte. Frihetsberövandet måste alltså föregås av en dom. Till fröken Bergegren skulle jag vilja säga att jag inte kan förstå varför man avvisar ett lindrigare alternativ när vi kan konstatera hur långa omhändertagandetider som i dag tillämpas exempelvis vid ungdomsvårdsskola. även som ett alternativ till ungdomsfängelse, måste ett kortvarigt omhändertagande te sig som humanitärt ur den unges synpunkt. Jag kan alltså inte förstå att man inte är beredd att pröva detta.